Fru talman! Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att polisen kan hålla en bemanning i yttre tjänst på betryggande avstånd från miniminivån i våra brottsutsatta områden. Det är en prioriterad fråga för regeringen att det polisiära arbetet i våra utsatta områden ska stärkas och att fler poliser ska kunna bekämpa brottsligheten och öka tryggheten där. För att ge Polismyndigheten möjligheter att öka antalet anställda aviserade regeringen nyligen en historisk satsning som kommer att medföra kraftfulla resursförstärkningar till myndigheten. Hur resurserna ska fördelas internt är en fråga för Polismyndigheten, men redan i dag har myndigheten prioriterat de utsatta områdena i den interna fördelningen av medel. Samtliga prioriterade områden har fått förstärkning. Regeringen har redan tidigare gett Polismyndigheten förutsättningar att öka antalet platser på nuvarande polisutbildning och planerar dessutom för polisutbildning vid ytterligare två lärosäten. Det börjar ge resultat. I år har det antagits nästan dubbelt så många studenter till polisutbildningen jämfört med genomsnittet de senaste sex åren. Regeringen vill givetvis också att de som redan är anställda inom Polismyndigheten stannar kvar. Därför har regeringen gett myndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för förbättringar av arbetsmiljön och se över karriärvägar. Rikspolischefen har betonat att problemen i utsatta områden inte enbart är en polisiär fråga. Det håller jag med om. Det behövs breda och långsiktiga insatser från hela samhället för att motverka brottsligheten i dessa områden. Regeringen har därför presenterat flera åtgärder för att bidra till detta, bland annat ett långsiktigt reformprogram för att stärka utsatta områden och minska segregationen i landet. Programmet innehåller åtgärder inom en mängd områden, exempelvis brottsbekämpning. Regeringen har dessutom presenterat ett nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, som poängterar vikten av att fler aktörer än rättsväsendet engagerar sig i det brottsförebyggande arbetet för att det ska bli effektivt. Även den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor lyfter det våldsförebyggande arbetet.

Fru talman! Jag tackar justitie och inrikesministern för svaret. Fru talman! Vi möts dagligen av rubriker som beskriver krisen inom svensk polis och de konsekvenser som krisen får. Myndigheten utmanas av en grövre kriminalitet som tar sig uttryck i alltifrån narkotikahandel och stölder till uppgörelser och mord och nu också de fruktansvärda gruppvåldtäkter som sker i till exempel min hemstad Malmö. Samtidigt har regeringens knappa resurstilldelning och bristande styrning under pågående omorganisation lett till personalbrist och sjunkande utredningsresultat. Jag har med mycket stor oro, statsrådet, tagit del av berättelserna från mina egna hemtrakter. Jag har flera gånger träffat polisledningen i till exempel Malmö och pratat med dem om de här frågorna. Jag har hört om hur poliser flyttas från yttre till inre tjänst för att avlasta utredningsarbetet. Den biträdande områdespolischefen i Malmö konstaterade i en intervju nyligen att man börjar nå minimigränsen för poliser i yttre tjänst - minimigränsen, statsrådet. När polisen borde mobilisera mot kriminalitet och det grova våldet i våra brottsutsatta områden tvingas man i stället på reträtt med en bemanning nära miniminivån. Regeringens passivitet och polisens bristande resurser leder naturligtvis till en negativ spiral. Utredningar samlas på hög. Poliser behöver tas ut ur yttre tjänst för att beta av de här högarna. Med färre poliser i yttre tjänst minskar risken för de kriminella att åka fast. Brottsligheten blir mer lönsam, och vi får ett samhälle som blir mer och mer otryggt. För att vända den här utvecklingen behövs det krafttag. Regeringen satsar däremot för lite och för sent. Därför blir det märkligt när vi i den här kammardebatten hör hur justitie och inrikesminister Morgan Johansson låter som om saken redan vore löst - polisen har fått mer resurser, och utsatta områden prioriteras av myndigheten! Men ministerns bild stämmer helt enkelt inte med den verklighet som möter många av oss som deltar i debatten och som framför allt lever i det här landet. Därför måste jag fråga justitie och inrikesministern på nytt: Hur ska den negativa spiral som regeringen har försatt svensk polis i brytas?
Fru talman! Skåne är ju även mina hemtrakter. Jag besökte i höstas bland annat Malmöpolisen för att se hur de jobbade med den situation som de haft under året, framför allt vad gällde skjutningarna. Dessa gjordes som ni vet till en särskild händelse i början av året. Man drog samman resurser från egentligen hela Sydsverige för att kraftsamla i Malmö och få bukt med den typen av organiserad kriminalitet. Jag får säga att jag tycker att Malmöpolisen har bedrivit ett mycket professionellt arbete under året. Ska man knäcka den organiserade kriminaliteten måste man se till att få bort de mest brottsaktiva individerna från gatorna och samtidigt minska nyrekryteringen till de kriminella gängen. Hela strategin går ut på detta. Man har som sagt kraftsamlat i Malmö, och detta ser vi nu också resultaten av, med över 80 häktade under den här perioden. Man har gått på de mest brottsaktiva. Jag tror att antalet häktade nu är det högsta på många år. Det gäller att fortsätta på den vägen och fortsätta att driva dessa utredningar framåt med kraft. Det gäller också det som Tobias Billström nämnde när det gäller utredningarna av de våldtäkter som skett på senare tid. Jag är säker på att också de utredningarna kommer att drivas fram med den professionalitet och den kraft som svensk polis besitter, inte minst i Malmö. Jag har stort förtroende för deras sätt att göra sitt jobb. Utifrån ganska svåra förutsättningar gör de ett bra jobb, skulle jag vilja säga. Region syd och Polismyndigheten levererar mer nu än vad man gjorde för bara något år sedan. Till exempel har antalet öppna ärenden i utredningsverksamheten nu minskat med nästan 1 300. Man har alltså betat av köerna. Det är en minskning med 4 procent. Det är likadant med antalet utredningar som redovisas till åklagare. Totalt sett i landet ökar nu för första gången sedan 2009 antalet utredningar som redovisas till åklagare från Polismyndighetens sida. Bara i Region Skåne har över 2 000 fler utredningar genomförts i år jämfört med förra året. Det är en ökning med 9 procent. Minimibemanningen i yttre tjänst har aldrig underskridits. Man har varit på väg att hamna i en sådan situation, men man har inte underskridit minimibemanningen. Man har klarat av att göra fler utredningar utan att för den skull komma för nära det som är det minsta man behöver ha i yttre tjänst. Fru talman! Det finns inga genvägar i detta. Ska man kunna klara av att rycka upp rötterna på den organiserade kriminaliteten behöver vi ökade resurser och ökad bemanning. Vi har från regeringens sida sagt att vi behöver ha 10 000 fler anställda inom Polismyndigheten fram till 2024. Detta resurssätter vi nu. De 2 miljarder vi går ut med från och med nästa år är den största ökningen från ett år till ett annat någonsin vad gäller polisen, åtminstone under den tid jag kan överblicka: de senaste 20 åren. Vi har fördubblat antagningen till polisutbildningen. Inom kort kommer också besked om den polisutbildning vi ska starta i Malmö. Vi skärper från den 1 januari straffen för de grova vapenbrotten, vilket gör att häktningsmöjligheterna ökar. Det finns inga genvägar. Man måste vara beredd att resurssätta, och det gör vi nu också från regeringens sida genom att öka resurserna till polisen så mycket.
Fru talman! Malmö är ett skyltfönster för regeringens misslyckade politik när det gäller brottsbekämpning. Det måste man verkligen säga. Det är intressant att justitie och inrikesministern talar om att skjutningarna var händelser som inträffade i början av året. Det här är en fråga som har många år på nacken. Det är någonting som har accelererat under den här mandatperioden. Jag håller helt med om att Malmöpolisen har gjort fantastiska insatser inte minst givet de resurser som ställts till deras förfogande. Det är inte det som är i fråga i debatten. Vi talar om resultatet och förutsättningarna som de har fått. Bristen på poliser gör det svårt för myndigheten att kunna mäkta med både utredningarna och det brottsförebyggande arbetet, vilket är två saker som hänger ihop. Jag delar uppfattningen att det inte finns några enkla vägar framåt. Men de sakerna borde man fokusera på mycket mer från regeringens sida. När polisen borde mobiliseras mot kriminaliteten och det grova våldet i våra brottsutsatta områden blir det i stället den reträtt vi talar om med en bemanning nära miniminivån. Jag kan referera till ytterligare en artikel i Sydsvenskan. Eftersom ministern har bakgrund från Skåne utgår jag från att han läser den regelbundet. Där skrivs att polisen lagom till jul tar paus i kampen mot Malmös gängkriminella när fokuspoliser och andra brottsförebyggare kallas in till skrivbordsarbete. Det konstateras i artikeln att de kriminella kommer att få ett efterlängtat andrum under de kommande månaderna. Är det en framgångsrik politik för regeringen? Menar verkligen justitie och inrikesministern att vi nu när vi går in mot valåret och det är dags att summera ansträngningarna de här åren ska vara nöjda med det facit som kommer till uttryck i artikeln? Fru talman! Nu har vi kunnat höra hur Morgan Johansson har talat om att med regeringens politik får vi fler poliser. Den ska alltså ha lett till detta. Några saker är bra att lägga på minnet. Nyligen rapporterade Svenska Dagbladet att regeringen har tillåtit antalet poliser att sjunka till 19 273, för att vara exakt. Trots att vi blir fler som bor i Sverige för varje år har vi betydligt färre poliser i dag än vad vi hade under Alliansens regeringstid. Bara hittills i år har 815 poliser lämnat myndigheten varav fler än hälften av en annan anledning än pension, vilket annars brukar vara det argument som lyfts fram. Målet om minst 20 000 poliser har regeringen däremot övergivit. Det finns inte med i de handlingsplaner vi kan ta del av. Jag vill därför fråga ministern: Kommer vi att se antalet poliser sjunka även under 19 000 innan vi ser någon vändning på utvecklingen?
Fru talman! Bilden är snarare den att vi har mobiliserat i Malmö och i de utsatta områdena. Alla de särskilt utsatta områden vi talar om har fått polisförstärkning. Vi drog samman polisresurser just till Malmö med anledning av skjutningarna. De utredningarna har gett resultat. Det är nu över 80 häktade, och jag ser hur utredningarna drivs fram med kraft. Tobias Billström refererar till en artikel. Jag tycker att Tobias Billström också ska läsa kommentaren till det av polischefen i Malmö. Han menar att man ger en felaktig bild av hur polisen kommer att arbeta under julhelgerna. Man ska inte alltid tro på vad som står i tidningar och i varje fall inte hur vinklingarna blir. Han ska kanske tala med polischefen i Malmö om hur hans bild i stället är i den delen. Det gör jag när jag stöter på den typen av påståenden. Det finns inga genvägar. Det tar två och ett halvt år att utbilda en polis. Den situation vi nu har med alltför få poliser är i allt väsentligt en situation som är skapad av att man under lång tid har tagit in alldeles för få på polisutbildningen. När Tobias Billström satt i regeringen 2014 tog ni in 689 på polisutbildningen. Samtidigt går det 400-500 i pension varje år. Var och en förstår att det är alldeles för liten dimensionering av utbildningen. Man kan inte ta in 689 när samtidigt 400-500 går i pension, i varje fall inte om polisorganisationen ska växa. Nu har vi fördubblat antagningen till polisutbildningen. I år talar vi om över 1 300 som går polisutbildningen. Vi kommer att få ligga kvar i den takten och förmodligen också behöva öka till kanske uppemot 2 000 per år som vi tar in till polisutbildningen. Det finns ett stort intresse bland landets ungdomar för att bli polis. Jag ser fram emot det. Men för att kunna klara det måste man vara beredd att sätta av resurser till detta. Min fråga till Tobias Billström, som satt i den tidigare regeringen, är: Om ni ville ha fler poliser, varför utbildade ni då så få? Varför utbildade ni bara hälften så många som vi nu utbildar? Jag har fler frågor till Tobias Billström, när vi nu också talar om ekonomi. När vi ser hur ni resurssatte polisen under era åtta år ser vi att ni borde ha gått fram med betydligt större resurser. Ni sänkte skatten med 140 miljarder, men ni ökade anslagen till polisen med endast 5 miljarder. Vi gör på ett annat sätt. Vi prioriterar polisen framför den typen av skattesänkningar, och vi gör det med egna pengar. Vi slipper låna pengar till polisen eller annan offentlig verksamhet. Återigen: Det finns inga genvägar. Vi måste vara beredda att prioritera de offentliga resurserna. Den ökning vi nu gör med 2 miljarder för nästa år, 2,3 miljarder året därpå och 2,8 miljarder året därefter är den största satsning som har genomförts på svensk polis från någon regering oavsett partifärg under de senaste 20 åren. Det skulle ändå vara bra att få höra Tobias Billström resonera lite grann kring det. Om det nu är så att ni ville få antalet poliser att öka, varför utbildade ni då så få? Varför var ni så snåla med resurserna som ni var? Varför byggde ni inte upp för en expansion av polisen som vi så väl behöver?
Fru talman! Jag har en alldeles utmärkt relation till polismästaren i Malmö, Stefan Sintéus. Jag tror till och med att jag som riksdagsledamot från Malmö vid några tillfällen besökte honom oftare än vad regeringens representanter gjorde. Justitie och inrikesministern har en väldigt konstig bild av hur befolkningen i Malmö ser på frågorna. Bilden vi har är nog inte densamma. Jag skulle rekommendera justitie och inrikesministern att besöka de boende i några av de utsatta områdena i Malmö och ställa frågan om de anser att den glättiga bild som målas upp av regeringens politik stämmer överens med hur de upplever polisnärvaron, utökningen av den grova brottsligheten och konsekvenserna för tryggheten i områdena. Det handlar slutligen också om hur bildsättningen av Malmö har blivit genom den misslyckade polispolitiken. Det är uppenbart att regeringen har blivit tagen på sängen när det kommer till de utmaningar svensk polis står inför. Från Moderaternas sida har vi varit väldigt tydliga både i vår alternativa budget och i övrigt med att det behövs betydligt fler poliser än vad vi har i dag. Det är också viktigt att polisen kan vara närvarande i såväl utsatta områden som glest befolkade delar av landet. Tyvärr har inte ministern här i debatten i dag lyckats övertyga mig om att han kommer att vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att polisen kan hålla en bemanning i yttre tjänst på betryggande avstånd från miniminivån i våra brottsutsatta områden. Tvärtom ser vi hur betydelsefulla brottsförebyggande insatser monteras ned till förmån för utredningar av redan begångna brott. Den riktigt stora frågan berörde justitie och inrikesministern inte: Kommer det att vara möjligt att få poliserna som utbildas att stanna kvar i tjänsten, eller kommer de att lämna yrket på det viset vi sett i utvecklingen de senare åren? Det är den stora frågan. När vi möts av alla dessa rapporter om hur polisen tvingas till reträtt för att klara av utredningsarbetet: Tycker ministern att de åtgärder han har vidtagit har varit tillräckliga?
Fru talman! När det gäller åtgärder skulle jag nog vilja säga att vi har genomfört mer under våra tre år än vad ni gjorde under era åtta. Då talar vi om straffskalor. Det gäller till exempel straff riktade mot den grova organiserade brottsligheten. Vi har höjt nästan alla straff för de grova våldsbrotten: grov misshandel, grov utpressning, grovt rån och grovt olaga hot. Vi har höjt straffen för de grövsta narkotikabrotten. Vi har nu från den 1 januari ytterligare en straffskärpning för de grova vapenbrotten. Inget av detta inträffade under den borgerliga regeringen. Vi har också aviserat historiskt stora utökningar av polisens resurser, faktiskt mer än vad Polismyndigheten själv begärde. Detta har vi gjort bland annat mot bakgrund av att vi anser att Polismyndigheten måste utöka sin kostym ytterligare. Vi har fördubblat antalet platser i polisutbildningen, men vi måste naturligtvis även jobba med att se till att de som finns i yrket också stannar kvar. Därför har vi gett Polismyndigheten ett särskilt uppdrag att se över arbetsvillkor, karriärvägar och annat för polisen. Vi måste dessutom återrekrytera en del av de poliser som har lämnat yrket, och det finns ett särskilt arbete också för detta. Men det finns som sagt inga genvägar. Man måste också vara beredd att sätta av resurser, och det är väl det som är bekymret för Tobias Billström. Det finns vissa saker, fru talman, som borgerliga regeringar aldrig gör. De klarar aldrig statsfinanserna, de klarar aldrig jobben och de klarar inte heller av att starta några nya polisutbildningar. De som gör det är vi. Nu gör vi det i Malmö, och vi kommer även att göra det i Västsverige. Vi ser nu också till att resurssätta polisen på ett sätt som man aldrig tidigare har sett. Återigen: Under er regeringsperiod sänkte ni skatten med 140 miljarder, men lade bara 5 miljarder ytterligare till polisen. När Moderaterna får välja, fru talman, mellan sänkt skatt och satsningar på polisen väljer de alltid sänkt skatt.